Fru talman! Johan Andersson har frågat mig om jag och regeringen är beredda att ändra styrningen av Arbetsförmedlingen så att personalen själv kan ta initiativ och bedöma enskilda åtgärder för att få fler ungdomar anställningsbara, och vad mitt och regeringens förslag är för att få fler ungdomar att kunna matchas mot arbetsmarknaden. Patrik Björck har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att implementera en ungdomsgaranti i Sverige och om jag har agerat så att Sverige kan ta del av de medel som är avsatta för de länder som misslyckats med att bekämpa ungdomsarbetslösheten.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 Det handlar bland annat om åtgärder för att öka sysselsättningen, stärka företagens konkurrenskraft och förbättra elevernas kunskaper. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken som berör ungdomar innebär bland annat nya och bredare vägar in i arbetslivet genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar och ökade resurser till förmedlarstöd. Alla ungdomar kan få förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet i form av bland annat väglednings och matchningsinsatser. Arbetsförmedlingen har och beräknas få extra resurser för detta ändamål för åren 2013 till 2016. Dessutom har det sedan 2012 varit möjligt för ungdomar som av särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden att ta del av förstärkt förmedlingsstöd och programinsatser som praktik och utbildning från första dagen i arbetslöshet. Ungdomar som saknar avslutad gymnasieutbildning kan redan från dag ett i arbetslösheten ta del av studiemotiverande utbildning.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 Regeringens politik för unga, inklusive vår ungdomsgaranti, ligger i linje med rekommendationen vi beslutat om på europeisk nivå. Jag hoppas att vi kommer att kunna bidra med våra erfarenheter till de medlemsländer som ännu inte har sådana insatser på plats som de i den europeiska ungdomsgarantin uppmanas till. Vidare är regeringens avsikt att EU:s sysselsättningsinitiativ för unga ska genomföras som en del av ett nationellt program för Europeiska socialfonden 2014-2020. Utarbetandet av ett sådant programförslag pågår nu inom Regeringskansliet. Då Johan Andersson , som framställt en av interpellationerna, hade anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Patrik Björck fick ta emot båda interpellationssvaren.
Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret. Jag tänker hålla mig till den interpellation som jag har framställt. Sedan kommer Ylva Johansson att ta debatten om Johan Anderssons interpellation. Jag framställde min interpellation i anledning av att Sveriges situation är oerhört alarmerande när det gäller arbetsmarknaden och arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Nu har det gått så långt att man i EU varnar för en oacceptabel nivå på den svenska ungdomsarbetslösheten. Detta är bakgrunden till den här interpellationen. Sverige hör till de länder som ligger så illa till att man har rätt att ta del av de stöd som EU solidariskt ska betala ut. Det stödet betalas ut till de länder som inte klarar av att hantera sin arbetsmarknadspolitik. Sverige är ett av dessa länder. Fru talman! Svaret gör att man tyvärr blir lite bekymrad inför framtiden, åtminstone fram till september i år när det finns möjlighet att byta regering. Innan dess lär det av svaret att döma inte hända så mycket. Arbetsmarknadsministern konstaterar alltså att Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger nära genomsnittet i EU. Ambitionsnivån är ju extremt låg. Vi socialdemokrater har en ambitionsnivå som innebär att vi ska vara bäst på arbetslöshetsbekämpning. Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU. Arbetsmarknadsministern och alliansregeringen tycker att det är helt rimligt att Sverige ligger på en medelgod nivå i ett krisande Europa. Det är en märklig politisk ambitionsnivå. Svaret fortsätter med att arbetslösheten bland unga är en utmaning som Sverige delar med många andra länder i EU. Det är korrekt, vi delar problemet med en skyhög ungdomsarbetslöshet med till exempel Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Irland etcetera. Det är det som är bekymret. Vi delar inte utmaningen med till exempel Österrike, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Finland, Estland etcetera. Sverige hör alltså till de länder som tillsammans med bland annat Grekland presterar så dåligt att vi får ta del av det stöd som EU solidariskt ställer i utsikt. Sedan fortsätter det märkliga svaret. Arbetsmarknadsministern ska bidra med sina erfarenheter till de medlemsländer som ännu inte har gjort några insatser. Arbetsmarknadsministern ska alltså åka ned till Bryssel och föreläsa för Tyskland, Österrike och andra länder om hur man misslyckas med ungdomsarbetslösheten. Det är väl den enda slutsats som man kan dra. Sanningen är ju den att det är EU som bidrar till Sverige med nästan 1 miljard för att vi ska komma till rätta med den misslyckade politik som regeringens bristande insatser har lett till. Fru talman! Inom EU är man uppenbart orolig över Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. Man varnar för att nivån är oacceptabel. Därför blir min fråga: Delar arbetsmarknadsministern EU:s oro för den svenska ungdomsarbetslösheten?

Fru talman! När man lyssnar på arbetsmarknadsministern låter det som att hon önskade att hon var i opposition. Som hon beskriver arbetsmarknadspolitiken vore det kanske väldigt skönt om den inte behövde prövas mot verkligheten. Det som Elisabeth Svantesson beskriver överensstämmer inte med hur det fungerar. Det kanske står så i budgetpropositioner och annat, men så ser det inte ut i praktiken. Arbetslösa ungdomar får inte stöd från första dagen, tvärtom. Riksrevisionen har nyligen visat att man i genomsnitt får vänta i tre månader innan man får något stöd. Riksrevisionen har kritiserat regeringen för detta. Ungdomarna får inte några individanpassade åtgärder utifrån sina behov. Också här har Riksrevisionen visat att det inte fungerar. Man får standardiserade åtgärder. Bristerna är allvarliga när det gäller individanpassningen. Man kan besöka - vilket jag hoppas att arbetsmarknadsministern gör - Arbetsförmedlingen och de olika kontoren för att träffa arbetsförmedlarna. Det som de samstämmigt efterlyser är att få möjlighet att använda sin profession, göra egna bedömningar och inte vara så hårt detaljstyrda. De vill kunna göra insatserna tidigt. I min tidigare interpellation tog jag upp problemen med det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen. Det är i mina ögon självklart att det här finns ett samband. De som arbetar på Arbetsförmedlingen, är professionella och har förmåga att göra bedömningar tycker inte själva att de får använda sin professionella förmåga för att göra individuella bedömningar som leder till arbete för de arbetslösa. De arbetslösa upplever att de inte får något stöd från första dagen, utan de förväntas att vänta väldigt länge innan de får några insatser. Då brister det förstås i förtroendet. Och då ska vi inte tala om de många arbetsgivare som redan har gett upp när det gäller att få Arbetsförmedlingens hjälp med sin rekrytering. Den stelbenta styrningen av Arbetsförmedlingens insatser skapar direkta problem när det gäller att bekämpa arbetslösheten, men den påverkar också förtroendet för Arbetsförmedlingen. När regeringens vackra ord - som jag kan dela - om hur bra det borde fungera i arbetsmarknadspolitiken prövas mot verkligheten har ju resultatet blivit att långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats under regeringens tid. Drygt tre gånger så många unga är långtidsarbetslösa i dag jämfört med innan regeringen började tillämpa sin politik. Det kanske vore skönt att vara i opposition, Elisabeth Svantesson. Då slipper man nämligen att politiken prövas mot verkligheten. Mitt intryck är att verkligheten är regeringens värsta fiende.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag förstår att Patrik Björck är bekymrad inför valet 2014, eftersom Socialdemokraterna inte har någon arbetsmarknadspolitik att föra fram. Jag kan försäkra Ylva Johansson att företrädare inom Moderaterna och Alliansen är ute och träffar företag, olika verksamheter och organisationer runt om i Sverige och därmed även Arbetsförmedlingen. Det finns stora utmaningar på arbetsmarknaden, inte minst bland unga. Ungdomsarbetslösheten är ingen ny företeelse. Oavsett konjunkturläge har många unga fått betala ett högt pris genom att stå utanför arbetsmarknaden. Det borde både Patrik Björck och Ylva Johansson ha kunskap om. Alltför höga trösklar har hållit många unga tjejer och killar utanför arbetsmarknaden. De har hindrat dem från att få ett jobb, att stå på egna ben och att ha egen inkomst. Därmed har de inte kunnat förverkliga sina egna drömmar. Sådana trösklar har alliansregeringen arbetat med att sänka och ta bort. Fru talman! Att fler unga ska få ett jobb är en av Alliansens mest angelägna frågor. Vi ser problemet som har funnits länge. Vi inser att utmaningarna är stora för att få fler unga i arbete. Det är ansvar. Orsakerna till hög ungdomsarbetslöshet är många. Det finns inte en enda lösning på problemet. En svag utbildningsbakgrund är gemensamt för dem som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Avsaknad av betyg från grundskola eller gymnasieskola är en gemensam nämnare. Skolan är avgörande för många ungas start i livet och möjligheter till jobb. Därför har vi byggt trösklar mellan utbildningen och arbetsmarknaden. För de unga som inte har basen i utbildningen med sig finns möjlighet att läsa upp slutbetygen från grund och gymnasieskolan på folkhögskolorna - folkhögskolesatsningen. Alliansen har bland annat förlängt den högre bidragsnivån inom studier för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Regeringen satsar på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Tillsammans med de satsningar som vi gör på skolan gör vi även satsningar när det gäller till exempel YA-jobb. Vi har också sänkt arbetsgivaravgiften för unga för att motivera företag att anställa. Det är nämligen företagen och våra entreprenörer som skapar arbeten, inte vi politiker. Vi har även sänkt restaurangmomsen. I den branschen är det många unga som får sitt första arbete. Dessa åtgärder görs för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, som jag nämnde i början. Mot detta med att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och mot Alliansens arbetslinje står Socialdemokraterna med skattehöjningar på totalt ca 30 miljarder kronor. Det är en återgång till en bidragslinje som gör det mindre lönsamt att arbeta och mindre lönsamt för företag att anställa unga i Sverige.
Fru talman! Låt mig börja med ambitionsnivå. Här blir det intressant. Vad är regeringens ambitionsnivå? Jo, att alla som kan och vill arbeta ska ha ett arbete att gå till. Vi lägger fram en mängd förslag som underlättar för jobb att växa fram i företag för att människor ska kunna ta del av de jobben. Socialdemokraterna har också en ambitionsnivå. När de lade fram en budget för riksdagen i höstas ville de ha lägst arbetslöshetsnivå 2020. Men när man läser budgeten stämmer förslagen inte riktigt med den ambitionsnivå de har. De förslag de lägger fram riskerar att slå undan väldigt många jobb från svensk arbetsmarknad. Patrik Björck pratar om Europa och EU som om det vore något annat än vi själva. De där nere i EU tycker ju, säger Patrik Björck. Ja, men vi är en del av EU, och vi tycker att det är bra att 20 länder nu får ta del av våra gemensamma skattepengar till att lägga på satsningar för unga. Det är viktigt och någonting vi har stått bakom och som jag vet att också Socialdemokraterna tycker har varit bra. Självklart ska vi använda dessa medel här i Sverige, och då har vi en bred palett av insatser för unga. Det handlar såklart inte bara om Arbetsförmedlingen och jobbgaranti, utan det handlar om tidiga insatser, studiemotiverande kurser, kommunernas informationsansvar och YA-jobb. Allt detta ingår i den rådsrekommendation om ungdomsgaranti som vi gemensamt har beslutat om. Det är självklart att vi kan dela med oss av våra erfarenheter av det vi har gjort, och lika självklart är det att vi lyssnar och tar del av andras erfarenheter. Ett exempel på detta är det tyska lärlingssystemet. Även i Danmark har man lärlingssystem, men i Tyskland har man ett som är utbrett. Det är just detta vi har tagit fasta på när vi tillsammans med parterna har satt oss ned och frågat oss: Vad kan vi göra tillsammans för att fler unga ska ha detta första jobb att gå till? Då är det viktigt att arbetsgivare öppnar dörren, att de fackliga organisationerna är med och bidrar i arbetet och - naturligtvis - att vi från politiken är med och stöttar. Vi ger nu ekonomiskt stöd både till anställning och till handledning. När det gäller Arbetsförmedlingen har jag ibland svårt att förstå vilket ben Socialdemokraterna står på. När vi pratade i den förra interpellationsdebatten var det att vi styr lite för dåligt, om jag uppfattade Ylva Johansson rätt. I det här fallet styr vi för hårt. Vi styr för hårt, vi styr för löst - det är lite olika i olika interpellationsdebatter. Vi har haft debatter här i kammaren om regleringsbrevet och att vi borde skriva in betydligt mer där. När det gäller just unga är det väldigt tydligt, och politiken är fast. En ung person som kommer till Arbetsförmedlingen ska få träffa en arbetsförmedlare. Sedan ska man ha olika insatser beroende på vem man är. De allra flesta unga i Sverige - och där skiljer sig faktiskt de svenska ungdomarna från det europeiska genomsnittet - är arbetslösa relativt kort tid. Men de som riskerar arbetslöshet ska ha rätt insatser. Här är den enskilda arbetsförmedlarens bedömning viktig tillsammans med det bedömningsverktyg som finns. Arbetsförmedlingen har uppmärksammat att detta inte sker överallt. För mig är det otroligt viktigt att alla ungdomar som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet ska få de insatser de har rätt till. Dessa ser inte likadana ut för varje ungdom. Varje ung människa är nämligen unik, men de ska få de insatser just de behöver.

Fru talman! Min fråga till arbetsmarknadsministern var om hon delade EU:s oro för den höga svenska ungdomsarbetslösheten. Jag blev inte riktigt klok på svaret och om det var så. Däremot vill arbetsmarknadsministern ha en diskussion om ambitionsnivån, och det tycker jag gott att vi kan ha. I arbetsmarknadsministerns interpellationssvar till mig läser jag att hon konstaterar att Sverige har en ungdomsarbetslöshet i EU som ligger nära snittet. Vi delar placeringen med dem som är på fel sida om gränsen: Grekland, Spanien, Italien och Portugal etcetera. Det är så det ser ut, och det konstaterar arbetsmarknadsministern i sitt svar. Om vi sedan går till hur Sverige agerar i EU har arbetsmarknadsministern i samband med ett möte i EU-nämnden, där man ska föreslå den svenska ståndpunkten inför mötet om arbetsmarknadsfrågor och ungdomsarbetslöshet i Bryssel, meddelat att hon ska dela med sig av våra goda erfarenheter när det gäller den svenska jobbgarantin för ungdomar. Om vi är överens om verklighetsbeskrivningen att det går väldigt dåligt för Sverige och arbetsmarknadsministern sedan säger att hon har goda erfarenheter är hennes ambitionsnivå att det är okej att ligga på snittet i EU. Det går inte att dra någon annan slutsats. Annars hade inte arbetsmarknadsministern haft så goda erfarenheter att dela med sig av i EU. Det är så jag tolkar arbetsmarknadsministerns ambitionsnivå, och det är lite förskräckande. Vi socialdemokrater är inte nöjda med att vara nära snittet och tillsammans med Grekland, Spanien och Italien få ta del av de pengar som EU ger på ett solidariskt och bra sätt. Jag har naturligtvis inga problem med att EU stöder de länder som inte klarar av att hantera ungdomsarbetslösheten. Men att man skulle vara nöjd och tycka sig ha goda erfarenheter av ungdomsarbetslöshetsbekämpning när man tillhör den gruppen är anmärkningsvärt. I min interpellation frågade jag arbetsmarknadsministern om hon skulle ta initiativ till att implementera en ungdomsgaranti i Sverige, och då menar jag naturligtvis en som är värd namnet och garanterar just jobb eller utbildning. Det enda dagens ungdomsgaranti garanterar ungdomar är en lägre ersättning vid arbetslöshet. Om garantin hade varit så bra och fungerat hade Sverige inte legat på den nivå vi ligger på. Därför återstår ett svar på den frågan. Jag har också frågat - och där tycker jag inte ens att det finns i närheten av ett svar - om arbetsmarknadsministern har agerat på ett sätt så att Sverige kan ta del av de medel som är avsatta för de länder som misslyckats med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Hur går det arbetet till, var ligger vi och när kommer vi att få ta del av detta? Det förutsätter naturligtvis att Sverige agerar för att kunna ta del av medlen. Det tycker jag att arbetsmarknadsministern skulle kunna redogöra för. Sedan är det naturligtvis viktigt att komma ihåg att uppfattningen att Sverige har goda erfarenheter av att bekämpa ungdomsarbetslöshet är en del av den brist på sjukdomsinsikt som den sittande regeringen lider av. Det tror jag tyvärr, fru talman, också är en bidragande orsak till att situationen är så allvarlig. Om vi har en ansvarig regering och ansvariga ministrar som tycker att situationen i Sverige är bra och som inte kan uttrycka sin oro över ungdomsarbetslösheten, vilket alla andra som ser på Sverige gör, är det inte så konstigt om de inte anstränger sig för att försöka göra någonting åt det. De tycker egentligen inte att det är något större problem. Där någonstans tror jag att vi har roten till det onda: regeringens brist på sjukdomsinsikt när det gäller Sveriges allvarliga ungdomsarbetslöshet.

Fru talman! Jag blir nästan full i skratt när jag lyssnar till arbetsmarknadsministern. I vår tidigare interpellationsdebatt kritiserade jag regeringen för att man styr Arbetsförmedlingen på ett sådant sätt att man tvingas dra i nödbromsen gång på gång därför att pengarna är slut för viktig utbildning för dem som är långtidsarbetslösa. Det tolkar arbetsmarknadsministern som att jag skulle vilja ha hårdare styrning av Arbetsförmedlingen. Nej, det är tvärtom! Jag vill ha större utrymme för professionella bedömningar och att man använder resurserna till det som leder till arbete i stället för stelbent styrning. Nu diskuterar vi arbetslösa ungdomar. Det är precis samma typ av problem när det gäller myndighetens möjligheter att agera. Arbetsmarknadsministern lever kvar i sin egen värld. Problemet för hela regeringen och för arbetsmarknadsministern är att verkligheten inte stämmer med det du säger. Du står här och säger: Nu ska det satsas på tidiga insatser. Men verkligheten är att man inte får några tidiga insatser. Arbetslösa ungdomar ska få stöd från första dagen, säger du. Men de får ju inte stöd från första dagen. Problemet är att det inte blir så. Det handlar om resultatet av politiken. Det kanske vore skönt att slippa få sin politik prövad mot verkligheten, för då kan man ju fortsätta att utmåla den så som man skulle önska att den vore. Regeringens politik för arbetslöshet har nu prövats i sju och ett halvt år. Resultatet är att det är över 30 000 unga som är långtidsarbetslösa, unga människor som inget hellre vill än att ta klivet ut i vuxenvärlden. Vad det gör med unga människor att tvingas hejdas i steget och stå hejdade där i över ett halvår vet varken du eller jag. Men vi kan gissa vad som händer med unga människor när de hejdas att ta klivet ut i vuxenvärlden. Det är faktiskt resultatet av regeringens politik.

Fru talman! Jag vill inte verka oförskämd. Men det verkar som om Ylva Johansson och Patrik Björck varken ser eller hör. De verkar ha missat siffror och statistik. Ja, vi har en långtidsarbetslöshet i Sverige. Men vi har få långtidsarbetslösa i Sverige jämfört med EU. Sverige har en betydligt lägre andel långtidsarbetslösa bland unga än EU-snittet. Antalet i åldern 15-24 år ligger i Sverige runt 20 procent. Det är alldeles för högt, men kollar man på EU-snittet bland unga ser man att det ligger på 51,3 procent. Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna saknar såväl jobbpolitik som ett regeringsalternativ. Alliansen, som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, har fört en politik där vi har varit ansvarstagande för svensk ekonomi, jobbskapande och fler vägar till arbete. Vi har konsekvent här i Sveriges riksdag stått upp för vår politik mot dem som har velat äventyra den när det gäller ekonomin och som på punkt efter punkt har försökt riva ned arbetslinjen. Så är det även här i dag. Vi moderater kan inte acceptera att människor, särskilt unga, långtidsparkeras i system, vilket var fallet före 2006. Det krävs en politik för lägre trösklar för unga. Alliansen har gjort det billigare att anställa unga. Socialdemokraterna vill tvärtom. De prioriterar bidrag och utbyggda transfereringssystem. Men hur leder Socialdemokraternas politik - med ökade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjda skatter på jobb och höjda bidrag - till lägre arbetslöshet eller lägre långtidsarbetslöshet?

Fru talman! Att fler unga i Sverige och Europa ska ha ett jobb att gå till är en av våra allra viktigaste frågor. Det är också därför det är så viktigt att vi gör saker gemensamt. Jag förstår att Patrik Björck tycker att det är besvärligt att vi har ett erfarenhetsutbyte i EU. Det verkar som om han tycker att Sverige inte ska berätta om folkhögskolesatsning eller YA-jobb. Men jag tror att det är viktigt att vi delar våra erfarenheter, för att vi alla ska bli bättre på att sänka trösklar och se till att fler unga har ett jobb att gå till. På frågan om hur det här ska ske i Sverige tror jag att jag meddelade EU-nämnden att det sker genom den socialfondsstruktur som vi har och kommer att arbeta med under åren framöver. Men åter till min fundering kring detta med ambitionsnivå. Om våra svenska ungdomar ska ha ett jobb att gå till måste jobben bli fler, men vi också underlätta just för unga att ha ett jobb att gå till, att sänka trösklarna. Från och med nästa år ser vi ytterligare satsningar, inte bara YA-jobb utan också att vi sänker kostnaderna för att anställa de yngsta ungdomarna. Jag har använt hela hösten till att resa ut i hela Sverige och besöka arbetsgivare och unga personer som jobbar hos de arbetsgivarna. Jag har pratat med de unga om vad de gjorde innan och hur de kom in på de här arbetsplatserna. Jag har samtalat med arbetsgivare om varför de har valt att anställa unga. I flera fall har de haft en ganska stor andel unga på sin arbetsplats. En sak som har varit väldigt tydlig är att kostnaderna för att anställa unga spelar roll. Det spelar roll att det är lägre arbetsgivaravgift att anställa en ung person. Det spelar roll att vi har lägre restaurangmoms. När jag besökte Lennart på Sveas bageri i Kumla var han tydlig med att det spelar roll att vi under de här tuffa tiderna har satsat med sänkta kostnader och sänkt restaurangmoms. Han hade aldrig kunnat växa och ge unga jobb om inte det hade varit fallet. Allt detta spelar roll. Det är realpolitik. Jag vet också att Socialdemokraterna tycker om YA-jobben. Men jag kan inte förstå - det får ni gärna förklara för mig nu eller någon annan gång - hur ni i er budget sätter upp ett ganska stort antal jobb som ett tu tre ska komma fram nästa år, och så har ni klarat av stora delar av ungdomsarbetslösheten! Det är ju inte på Sveavägen 68 som YA-jobben växer fram och för den delen inte heller i Regeringskansliet. De växer fram hos företagare. De växer fram i branscher som tillsammans skriver kollektivavtal och tar fram de avtalen för de unga. Jag vet inte om ni tänker sätta blåslampa på företagen och arbetsgivarna och tvinga in YA-jobben. Hela grundtanken med YA-jobben är ju att de har vuxit fram från parterna tillsammans med regeringen. Jag tror att man ska föra en rejäl och verklig politik, en bred palett som gör att det blir lättare för unga att komma i arbete och att sänka trösklarna. Det är vad den här regeringen gör. Min ambitionsnivå är att varje ung person i Sverige som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Jag tänker arbeta vidare med den frågan i EU och lyssna på mina kolleger, och de vill också lyssna på våra erfarenheter.

Fru talman! Jag har nu försökt väcka arbetsmarknadsministerns engagemang för det allvarliga problem som vi drabbas av i Sverige med hög ungdomsarbetslöshet. Jag har inte lyckats den här gången, fru talman. Jag kommer att återkomma och försöka. Jag har försökt få arbetsmarknadsministern att se den oro som många här i Sverige upplever och som många som ser på oss utifrån känner. Men den vill inte arbetsmarknadsministern kännas vid. Så länge vi befinner oss i opposition kommer vi att fortsätta att försöka väcka regeringen för den här viktiga frågan, med ett möjligen fåfängt men ändå hopp om att man ska vidta några åtgärder för att hantera den svåra situationen. Men det är väl i och för sig, fru talman, ett regeringsskifte som krävs för att vi ska lyckas pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Vilket problem det än handlar om går det inte att lösa det om man inte ser det! Det är alltså på grund av den med europeiska mått mätt höga ungdomsarbetslösheten i Sverige som EU-kommissionen har beslutat att ge krispengar till Sverige. Det gäller inte länder som Österrike, Tyskland, Danmark och så vidare. Ändå, fru talman, beskriver arbetsmarknadsministern situationen i Sverige som god. Det är naturligtvis anmärkningsvärt. Det är det ena sättet som regeringen har att hantera detta. Man vägrar att se. Man beskriver det som att det inte finns något problem. Den andra varianten är den som Jenny Petersson är inne på. Det är att man vill ifrågasätta statistik och siffertricksar. Om man tittar på Statistiska centralbyråns diskussion kring detta kan man se att de säger: "Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än genomsnittet i Europa, något som i debatten väckt frågor om statistikens jämförbarhet. Men siffrorna är jämförbara. Det visar en studie av hur statistiken tas fram i nio europeiska länder." Inte heller den vägen kommer man alltså någonstans. Man är, fru talman, tvungen att erkänna problemet för att kunna göra något åt det. Jag kommer idogt att fortsätta att försöka väcka arbetsmarknadsministern i den här frågan.
Fru talman! Jag tackar för denna interpellationsdebatt. Att fler unga har ett jobb att gå till är en av de allra viktigaste frågorna som vi har att jobba med. Det är svaret på Patrik Björcks fråga. Men han vill kanske inte höra vad jag säger. Vi jobbar aktivt med denna fråga. Vi har en stor palett av insatser för att jobben ska växa till och för att fler unga ska ha ett jobb att gå till. Men jobben skapas inte på Sveavägen 68, de skapas inte i Regeringskansliet, utan de skapas ute hos arbetsgivare, och vi måste underlätta för företagen att växa och anställa. Vi måste också underlätta för unga att komma tillbaka till studier när de kanske inte har avslutat sin gymnasieutbildning. Vi måste underlätta för unga att få det första jobbet. Utan det första jobbet är det nämligen mycket svårt att ha den erfarenhet som många arbetsgivare kräver. Jag har engagerat mig hela hösten i denna fråga, och jag kommer att fortsätta att göra det. Med detta önskar jag er alla en mycket trevlig luciahelg.